Fru talman! Enligt senaste uppgifter har 263 000 personer i vårt land löst jaktkort och är alltså jägare. Svenska jägareförbundet har 92 000 direkt anslutna medlemmar och dessutom 125 000 indirekt anslutna. Det föreligger här en viss dubbelräkning, och det är svårt att ange det exakta antalet, men det torde röra sig om minst 180 000 eller 70 procent av dem som löst jaktkort. Den andra organisationen, som vi nu behandlar, har enligt uppgift 14 000 medlemmar eller ungefär 5 procent av jaktkortsinnehavarna. Dessutom skulle det alltså finnas 25 procent jägare som inte är anslutna till någon organisation. Svenska jägareförbundet har, som tidigare sagts, fått uppdraget av statsmakterna att driva viltvårdsarbetet i vårt land och får litet mer än 6 miljoner kronor av jaktvårdsfondens medel för detta ändamål. De pengarna används till åtgärder som är till nytta för alla jägare, både medlemmar i Svenska jägareförbundet, medlemmar i Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare och de som inte är organiserade. Jag skall bara ta ett par exempel på vad pengarna går till. Det finns en organisation med konsulenter som bekostas av Svenska jägareförbundet. Vi har en riksjaktvårdskonsulent, en sjöfågelkonsulent, 14 länsjaktvårdskonsulenter och 34 länsjaktvårdare. De står till tjänst för alla, oberoende av organisationstillhörighet. Alla kan alltså få nytta av deras tjänster. Som en liten parentes kan jag nämna att sjöfågeljaktvårdskonsulenten har arbetat intensivt med en fråga i intimt samarbete med Svenska ostkustfiskarnas centralförbund, nämligen frågan om återinförande av senvinterjakt. Det arbetet hoppas jag livligt skall ge gott resultat inom en nära framtid. Det kommer alla sjöfågelsjägare till del. Vidare bedriver Jägareförbundet en mycket omfattande forskningsverksamhet, också till glädje för alla jägare i vårt land. Från fonden utgår också medel till Svenska naturskyddsföreningen med för närvarande 150 000 kronor. Det anslaget var ursprungligen 100 000 kronor men har 29 Det förvånade mig litet när herr Wikner sade — det står också i skrivelsen från förbundet — att påståendet att jaktvårdsfondens medel endast skulle få disponeras av Svenska jägareförbundet är felaktigt. Vem har påstått något sådant? Mig veterligt har i varje fall inte Svenska jägareförbundet och inte heller utskottet gjort det. Det har varit helt klart att det har gått medel också till annat håll. Anslaget till Naturskyddsföreningen har huvudsakligen utnyttjats av Ornitologiska föreningen, som bl.a. gör sjöfågelsräkningar i Kalmarsund som är till mycket stor nytta för kännedomen om sjöfåglarnas numerär. Vid sidan av den här verksamheten som jag lämnade ett par exempel på bedriver Svenska jägareförbundet för mer än 2 miljoner kronor av egna medel en mängd olika verksamheter, och det gör också länsjaktvårdsföreningarna. Med medlemsavgifter som man tar in finansierarar man medlemsvård, information av olika slag, Svensk Jakt osv. Och det är just för den arten av verksamhet som Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare nu begär anslag — inte för verksamhet som Svenska jägareförbundet använder jaktvårdsfondsmedlen till. Enligt min mening borde Sveriges ganska fåtaliga jägare — på den punkten instämmer jag med herr Arne Andersson i Ljung — kunna samsas i en enda organisation och därigenom bli slagkraftigare. Jag beklagar att herr Wikner uppenbarligen inte tycker det. Han säger i sin reservation: ”Som jakten nu börjat utformas är det enligt utskottets mening nödvändigt med två jägarorganisationer. Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare har nämligen tagit till sin uppgift att slå vakt om de jägare som helt saknar eller äger endast mindre jaktmark. Därigenom bör mer demokratiska och rättvisa jaktförhållanden komma till stånd.” Indirekt måste herr Wikner alltså mena att Svenska jägareförbundet inte arbetar för demokratiska och rättvisa jaktförhållanden och inte slår vakt om de jägare som har mindre marker. Det tycker jag är ganska egendomligt. Det finns ingen skillnad i målsättningen. I en undersökning som gjordes häromåret inom Svenska jägareförbundet visade det sig att ungefär hälften, 42 000, av de direkt anslutna medlemmarna inte hade egen mark utan huvudsakligen jagade på andras. 34 procent eller 28 000 ägde egna marker, men medeltalet låg mellan 100 och 200 hektar — alltså förhållandevis små marker i jaktsammanhang. Det är klart att vi skall ha föreningsfrihet, och om det finns jägare som inte trivs inom Svenska jägareförbundet är det i och för sig inget fel att de bildar en egen organisation. Men om det nu finns två organisationer bör det ändå kunna vara ett gott samarbete mellan dessa. I den skrivelse från Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare som bl.a. herr Mossberger redan har berört säger man i punkten 10 på s. 2 att man inte vill splittra jägarna och ger Svenska jägareförbundet skulden för att det inte är ett gott samarbete. Det är väl ändå inte riktigt att göra så! Vi har från utskottets sida tidigare år sagt att det vore önskvärt med ett samarbete. Ett sådant har också kommit till stånd, och det officiella initiativet till det togs av Svenska jägareförbundet 1968 i en skrivelse till Jägarnas riksförbund. Det blev överläggningar den 8 mars 1969, och då kom man överens om följande: ”För att samarbetet centralt, regionalt och lokalt ska bli meningsfyllt Nr 62 förutsättes, att debatten inte längre ska vara en polemik mot den andra Torsdagen den organisationen som sådan utan begränsas till ett meningsutbyte, där man 20 april 1972 på ömse sidor behandlar sakfrågor. I verkligheten strävar nämligen båda — — organisationerna mot samma mål — en successivt allt bättre och mera a IRS Detta var man alltså då överens om. Från Jägareförbundets sida är =” sförbund-Landsbygdens jägare man alltfort intresserad av ett samarbete. Det har hållits flera sammanträden sedan dess — det senaste var den 16 juni förra året — och det kommer att ske också i fortsättningen. Men jag tror inte att samarbetet befrämjas av en polemik mellan organisationerna; man har ju också sagt att det inte skall förekomma någon sådan. Jag hoppas därför att vi i den fortsatta debatten — också den som sker här i kammaren — inte skall ägna oss åt polemik mot varandra. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag tänkte inte gå upp mer i den här debatten, men jag måste faktiskt bemöta några saker. Herr Hedin säger att vårt förbund är så litet och att Svenska jägareförbundet har så och så många medlemmar. Det har ingenting med anslaget att göra, som jag ser det, utan vi kan lika gärna få detta anslag fast vi är ett litet förbund. Det är också fel när man säger att vi kan utnyttja jaktvårdskonsulenterna. Jag har bevis på att så icke är fallet. De ägnar största delen av sina tjänster åt Svenska jägareförbundet. Jag har poängterat att vi aldrig får ett öre ur jaktvårdsfonden, medan Svenska jägareförbundet erhöll 1970-1971 över 6 miljoner kronor ur jaktvårdsfonden och älgskaderegleringsfonden. Herr Andersson i Ljung återkommer till meningsskiljaktigheterna. Jag har talat om detta tidigare och behöver inte upprepa det. Men även då det gäller stadgar m.m. har vi olika uppfattningar. Sedan säger han, som jag uppfattat det, att han av en person har hört starka anmärkningar mot Svenska jägareförbundet. Jag kan ju inte stå till svars om det är någon från Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare som gjort sådana uttalanden. Vi har fått starka anmärkningar från Svenska jägareförbundets medlemmar, men det kan jag inte åberopa som något som har med anslaget att göra. Det är ovidkommande saker som ni drar upp här liksom förra gången. Ni för en väldigt dålig debatt. Tag och för debatten om anslaget, det tycker jag är riktigt! Det anmärktes också på skrivningen att vi tvingas att erlägga de här jaktvårdsavgifterna. Det var kanske inte så väl formulerat — jag har inte formulerat detta. Det kunde kanske i stället ha stått att man ålägges. Jag kan inte heller stå till svars för detta. Men skrivelsen tycker jag i övrigt är riktig, och det vill jag understryka.
Fru talman! Skälet till att Svenska jägareförbundet får dessa medel, ungefär 6 miljoner kronor, av jaktvårdsfonden är helt enkelt att 31 förbundet har fått statsmakternas uppdrag att sköta viltvårdsarbetet här i landet. Detta uppdrag har förbundet fått såväl 1938 som senare, 1951. Bakom detta ligger naturligtvis att Svenska jägareförbundet omfattar huvuddelen av jägarna i vårt land. Medlemmarna i Jägareförbundet utgör ungefär 70 procent av dem som har löst jaktkort. Det är helt möjligt för vilken jägare som helst, vare sig han är medlem i Svenska jägareförbundet eller i någon annan organisation, att vända sig till våra konsulenter i Jägareförbundet och få den hjälp han önskar.
Fru talman! Jag vill säga till herr Wikner att det måste kännas ytterligt skönt att kunna ställa sig upp i debatten och ha så höga tankar om sitt eget sätt att uttrycka sig att man oförblommerat kan påstå att andra för en låg och dålig debatt. Herr Wikner beskyllde oss sedan för att inte föra debatten om själva anslaget. Men då vi säger att den propaganda som bedrivs ute i bygderna från ert jägarförbund är sådan att vi inte tycker att den är värd stöd av allmänna medel, så måtte det väl ändå vara ett inlägg i debatten om huruvida ni skall ha pengar eller inte.

Fru talman! Det är rätt underligt att en så liten fråga kan förorsaka en så stor debatt. Men just de här problemen berör ju vissa medborgare på ett särskilt sätt, eftersom de kanske tycker att utan möjligheter att jaga och ströva omkring i skogen, leva friluftsliv osv. vore inte livet värt att leva. Därför, fru talman, kan jag förstå att man känner sig ha anledning att uppträda i dessa sammanhang. Jag har deltagit i jaktdebatten tidigare och talat om att de här medlen, som herr Wikner säger att vi får ur jaktvårdsfonden, får vi inte för den egna verksamheten, utan den verksamheten får vi sköta med våra egna medlemsavgifter. Det är för den verksamhet som riksdagen har ålagt oss att sköta som vi får betalt ur jaktvårdsfonden. Detta är bakgrunden till att Svenska jägareförbundet får anslag ur jaktvårdsfonden. Det är ungefär på samma sätt — det har jag sagt tidigare — som när hushållningssällskapen på sin tid hade undervisningsskyldigheten för jordbruket. Jag vill inte gå in i någon polemik, men herr Wikner sade litet insinuant att det är lätt att räkna ut vilka som i dag fått jaga, om Svenska jägareförbundet ensamt fått råda. Vi har ju enligt västerländsk rätt ansett att jakträtten tillhör markägaren, och till den ändan har vi i vår lagstiftning utgått från att det är markägaren som skall ha en viss rätt här. Den återfinnes i 1938 års jaktlag, som gäller än i dag. Herr Karlsson i Malung säger att han är ingen jägare utan han är viltvårdare och naturintresserad. Ja, är han det måste han väl också tänka på hur Svenska jägareförbundet har lyckats med att sköta det uppdrag som Jägareförbundet fått i det allmännas intresse och vad vi i dag kan redovisa för resultat. År 1920 fälldes 2 000 älgar i vårt land, och 1930 räknade man med att hela stammen i Sverige var 30 000 älgar.

Jag tycker att detta bevisar att om vi skulle se till de marklösa och låta rätten till jakt bli en allemansrätt, så skulle vi med beklagande konstatera att den lyckliga situation som vårt land har genom den stora älgtillgången skulle försvinna. Det kan inte vara i någons intresse, särskilt inte för den som är viltvårdare och inte bara jägare. Nej, fru talman, den här rika faunan är en stor tillgång inte bara för jägarna, som det har sagts från denna talarstol, utan för alla naturintresserade och för hela vårt folk. Jag säger detta därför att det i denna debatt finns anledning att understryka hur Svenska jägareförbundet har förvaltat sitt uppdrag och vilket resultat vi har kommit till. Jag skall inte beröra förslaget om den reglerade älgjakten — det kommer förmodligen på riksdagens bord. Det är ju varken vi i Svenska jägareförbundet eller herr Wikners ”riksjägare” som beslutar om jakten, utan den som beslutar om jakten är ju Sveriges riksdag. Det är här i riksdagen vi så småningom kommer att lagstifta om problemen. Därför menar jag att det är väldigt olyckligt om vi försöker misstänkliggöra varandra för då riskerar vi ytterst att skada de intressen som vi borde vara eniga om att vårda. I dagens utskottsbetänkande hänvisas till den utredning som snart är färdig att lägga fram sitt förslag. Och där säger man, som man brukar göra, att när nu denna fråga är föremål för utredning bör det inte göras några ingrepp som ändrar på förhållandena. Därför, fru talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i jordbruksutskottets betänkande nr 11.

Fru talman! Jag är reservant tillsammans med herr Wikner. Orsaken till att jag anslutit mig till reservationen är bl.a. att vi ju har två jägarförbund, och det förefaller inte inom överskådlig tid finnas vare sig möjligheter eller anledning för dem att gå samman. Men självfallet kan det samarbete som här efterlysts inte främjas av att det ena förbundet är diskriminerat i förhållande till det andra genom att det ena förbundet får båda förbundens avgifter och det andra förbundets medlemmar får betala avgifter utan att deras organisation får något tillbaka. Jag skall här bara beröra ett argument, som jag också hörde i förra årets debatt och som väl kommer tillbaka i ytterligare hundra år om vi inte gör någonting åt denna sak. Det argumentet är att tvåkammarriksdagen tidigare har beslutat — det var närmare bestämt 1938 och 1951; alltså för ganska länge sedan — om ledningen av jaktvårdsarbetet i landet. Det argumentet är i dag inte särskilt slagkraftigt. Jag tycker inte att vi behöver — som herr Mossberger och herr Hedin tycks göra — stå fastlåsta i evighet i vördnad inför gamla riksdagsbeslut. Det har fattats många beslut i riksdagen, som sedan har korrigerats. Vi är ju här för att fatta nya 33 beslut, om de gamla visar sig dåliga. Det fattades på sin tid också många beslut av adel, präster, borgare och bönder. De har väl i stort sett upphävts vid det här laget. Och jag anser att vi nu bör söka få denna debattfråga ur världen genom att fatta ett riktigt beslut och tillmötesgå de små anspråk som Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare har. Att förbundet i år har begärt ett anslag som är 50 000 kronor lägre än tidigare skall ju inte användas som argument mot förbundet, herr Mossberger. Anspråkslöshet förtjänar väl beröm, eller hur? Det är för övrigt inte statsmakternas eller Svenska jägareförbundets pengar, utan medlen tas ur jaktvårdsfonden. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Fru talman! Jag är ledamot av jaktmarksutred ningen och vill här bara göra några korta kommentarer med anledning av denna debatt, som återkommer varje år. Till dessa debatter kommer det alltid in några papper från de båda jägarförbunden, där de likt Martin Luther — fastän för kammarens ledamöter — spikar upp sina teser. Vi vet att man i Svenska jägareförbundet inte bara sysslar med jakt utan också med viltvård. Efter vad jag förstått sysslar man också med viltvård inom Jägarnas riksförbund Landsbygdens jägare. Och viltvården kommer i framtiden att bli alltmer dominerande och kanske det allra viktigaste. Det är faktiskt av oskattbart värde för oss att få leva i ett land där vi i naturen kan möta vilda djur. Utan en riklig förekomst av vilda djur och fåglar skulle faktiskt tillvaron bli oändligt mycket fattigare för alla människor. Men för att få en riktigt balanserad fauna i vår tid, när den naturliga utslagningsprocessen är satt ur spel, måste vi ha en kombination av jakt och viltvård, och jakten måste bedrivas efter vissa regler, herr Wikner. Enklast går det att få till stånd ordnade jaktförhållanden och riktiga viltvårdsåtgärder i s.k. jaktvårdsområden. Som ett led i en strävan att åstadkomma en riktig och human jakt har Svenska jägareförbundet ordnat en försöksverksamhet med reglerad älgjakt i flera län i landet. Den syftar till att öka och förbättra älgstammen i vårt land. Man har också lyckats med det, herr Wikner. Man har fått en kraftigare, mera produktionskraftig älgstam och man har, där man haft reglerad älgjakt, fått en större älgstam, till glädje inte minst för jägarna. Jag skulle gärna vilja fråga herr Wikner varför Jägarnas riksförbund Landsbygdens jägare är motståndare just till reglerad älgjakt. Jag har ett exempel på en lantbrukare med 400 tunnland som under den ordinarie älgjaktstiden sköt 20 älgar. Det kan absolut inte vara rimligt, herr Wikner. Detta är alltså inte bara en fråga om en rätt till jakt utan också en fråga om jakt på rätt sätt. Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare, som herr Wikner företräder, vill inte ha några restriktioner när det gäller jakten. Man hyllar den totala friheten för markägaren att under jakttiderna skjuta så mycket vilt som det går att skjuta. Svenska jägareförbundet vill genom frivilliga sammanslutningar i jaktvårdsområden få till stånd en riktig jakt och en riktig viltvård — det är det som är skillnaden mellan dessa båda förbund. Och det är faktiskt en avsevärd skillnad. En sammanslagning av de två förbunden går inte att genomföra utan att Nr 62 Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare ändrar sin inställning,—att Torsdagen den markägaren har obegränsad rätt att döda vilda djur — det är nämligen den 20 april 1972 tes de hyllar. on Statligt stöd till Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan. Överläggningen var härmed slutad.

Fru talman! I detta betänkande behandlas motionen 1295, som siktar till att hembygdsföreningarna i landet borde bli föremål för statligt stöd i sitt aktiva miljövårdsarbete. Jordbruksutskottets majoritet har avvisat framställningen. I reservation har emellertid framhållits det riktiga i att hembygdsföreningarna inlemmades i ett organisatoriskt sammanhang, där man kunde kanalisera deras ambition och kunnande i dessa frågor. Hembygdsföreningarna har sysslat med aktiv vård av kulturlandskapet långt innan begreppet miljövård var uppfunnet och långt innan vi hade kommit in i ett så aktivt arbete i dessa sammanhang som vi nu har. Deras arbete bedrivs i princip helt på basis av ideellt intresse, personligt engagemang och personligt ansvar. Det kan i vissa fall vara svårt att splittra det statliga stödet till miljövårdsarbetet på alltför många håll och alltför många olika föreningar. Men jag måste i likhet med reservanterna säga att just hembygdsföreningarnas förhållande till miljövårdsarbetet är av så speciell karaktär att det vore motiverat att tillvarata detta mycket stora kunnande och mycket stora intresse. De har sedan många år bevisat att de med en mycket pietetsfull känsla har kunnat ta itu med dessa uppgifter. I motionen vill man ha utredning och förslag till hur dessa föreningar skulle kunna inlemmas i miljövårdsarbetet, och reservanterna har instämt i denna framställning. Jag ber, herr talman, att med detta få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Frågan om statligt stöd till hembygdsföreningar för miljövårdsinsatser behandlas i år för tredje gången av riksdagen. Därför är det naturligt att varken motionen, utskottets betänkande eller debatten rymmer något av nyhetens behag. Jag beklagar fortfarande att det inte har varit möjligt att åstadkomma en bred samling omkring dessa enligt motionärernas mening viktiga strävanden att stödja miljövårdsaktivitet bedriven av hembygdsrörelsen. Hembygdsvårdarna känner djup oro inför hotet mot vår livsmiljö och vill gärna på grundval av medlemmarnas frivilliga arbetsinsats delta i olika former av räddningsaktioner för bevarande av såväl kulturmiljöer och boendemiljöer som kulturoch odlingslandskapets skönhet, allt till nytta och glädje både för den närboende och för turister och fritidsmänniskor. Vi är beredda att kämpa och att fortsätta att kämpa på egen hand men skulle självfallet vara mycket betjänta av stöd och uppmuntran genom någon form av handledning från sakkunnigt håll samt naturligtvis genom ekonomiskt stöd. Hur dessa ting skulle anordnas borde en liten utredning kunna undersöka. Från Hembygdsrörelsens riksförbund — Samfundet för hembygdsvård — är vi beredda att efter samråd med landsantikvarierna svara för fördelningen av bidragen ut till hembygdsföreningarna. Därigenom borde de administrativa besvärligheter som utskottet hyser oro för kunna bortfalla. Utskottet anför vidare att det bör beaktas att 1965 års museioch utställningssakkunniga prövade frågan om kulturminnesvårdens centrala och lokala organisation m.m.

Vi vill gärna från den fria hembygdsrörelsens sida bidra med vår syn på hur kulturminnesoch miljövårdssträvandena skall samordnas, och vi har därför i samarbete med riksantikvarieämbetet utformat den skiss som jag nu visar på TV-skärmen. Av denna framgår att vi eftersträvar ett samarbete mellan den statligt stödda organisationen och den frivilligt arbetande rörelsen. Vi tror att det är synnerligen angeläget att på detta område söka alla former för samverkan och samförstånd som över huvud taget kan finnas, och vi får kanske så småningom även här i riksdagen diskutera den frågan.

De lokala hembygdsföreningarna har säkert vissa möjligheter att få frivillig hjälp, men självfallet medför ändå verksamheten kostnader för hembygdsföreningarna. Om särskilt statsbidrag på ett eller annat sätt kunde tillföras föreningar, som t.ex. vore villiga att genom avtal förbinda sig att årligen svara för vård och underhåll av kulturmiljöer i samråd med länets landsantikvarie, så skulle detta med betydande säkerhet öka intresset för här ifrågavarande miljövårdsinsatser.” Herr talman! Utan att ytterligare uppta kammarens tid med upprepningar av förut i olika sammanhang och vid olika tillfällen framförda argument ber jag som motionär att få instämma i yrkandet om bifall till den vid jordbruksutskottets betänkande nr 17 fogade reservationen.
Herr talman! Motioner av samma innebörd avlämnades ju senast också vid fjolårets riksdag, och jag kan väl säga, som herr Svanström också själv anförde, att något nytt i denna fråga väl egentligen inte har framkommit. Riksdagen uttalade ju i fjol att ett sådant stöd till hembygdsföreningarna som avses i motionen skulle i huvudsak anses vara en kommunal uppgift. Utskottets majoritet har väl också i år ansett att det ligger mycket i det. Utskottet framhåller vidare att motionärernas syfte borde tillgodoses inom ramen för de medel som ställs till förfogande för riksorganisationerna. För innevarande budgetår har ju Samfundet för hembygdsvård fått anslag på i runt tal 185 000 kronor. Med det anförda yrkar jag bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag försäkrar herr Mossberger och kammarens ledamöter att vi är mycket tacksamma för det statliga stöd som vi har till vår centrala verksamhet i Samfundet för hembygdsvård. Utan detta kunde vi inte bedriva vår verksamhet. De medlen räcker emellertid avgjort icke till för att befrämja miljövård i den omfattning och med den inriktning som föreslås i motionen. Hänvisningen ifrån utskottets talesman till jordbruksutskottets tidigare uttalande, att det huvudsakligast bör vara en kommunal uppgift att befrämja de här ifrågavarande åtgärderna, kan äga sin riktighet.

Jag anser därför, herr talman, att även om vi gärna söker och även i många fall erhåller kommunalt bidrag till denna verksamhet, skulle det icke förty ge en betydande stadga åt den tänkta verksamheten, om vi därutöver kunde få direkt statsbidrag till verksamheten i fråga.

Herr talman! Den här frågan handlar inte alls om filmcensur för barn. Att den skall behållas är vi troligen alla överens om. Den handlar inte heller, i och för sig, om synen på det s.k. underhållningsvåldet på bio, alltså våldsscener i ofta spekulativt syfte. Att den typen av filmer bör motarbetas, kan vi nog också vara eniga om. Diskussionen handlar inte heller enbart om det konstnärliga värdet av sådant som klippts bort ur filmer eller om filmer som totalförbjudits. Jag är övertygad om att mycket skräp och många råheter har fallit för saxen i Biografbyråns visningsrum. Frågan om förhandscensur för film för vuxna människor gäller främst något annat. Vi har avvisat censur på alla andra områden för nyhetsförmedling och opinionsbildning. Finns skäl att behålla den för filmer som visas i biografer? I Sverige har man steg för steg upphävt förhandsgranskning för produkter inom alla andra konstområden. Vi har ingen bokcensur, ingen tidningscensur, ingen censur för teater, ingen censur för radio och TV, ingen censur för målningar, fotografier eller utställningar. Bör vi då behålla en censur för film, avsedd att visas för vuxna? De frågorna kan man självfallet besvara på olika sätt. Jag har full respekt för den ärliga övertygelsen och det goda syftet hos många av dem 39 som säger att biograffilm är mer suggestiv än andra konstformer och därför bör lyda under andra regler. Inom t.ex. alla politiska partier finns det många som resonerar på det sättet. Själv svarar jag annorlunda. Jag tror inte att det finns tillräckligt starka skäl för att motivera en fortsatt filmcensur för vuxna. Och jag menar att det är de som förordar censur som har bevisbördan. Det är inskränkningen i den konstnärliga friheten, inte friheten själv, som måste kunna motiveras. Jag ser den principen som en nästan avgörande utgångspunkt i diskussionen om filmcensur. Samma utgångspunkt hade för ett par år sedan en statlig parlamentarisk utredning. Den arbetade i flera år med just den här frågan. Den läste in så mycket material om filmens effekter och påverkansmöjligheter som den kunde komma åt. Den resonerade på ett nyanserat och delvis mycket inträngande sätt om filmens roll och villkor. Och när filmcensurutredningen var klar för snart tre år sedan hade den också blivit enig om sin slutsats: det finns inte tillräckliga skäl för att behålla förhandsgranskning av film för vuxna människor. Bakom den slutsatsen ställde sig företrädare för de fyra stora partierna: socialdemokraterna Yngve Möller och Thage Peterson, folkpartisten Ingrid Gärde Widemar, centerpartisten Rune Gustavsson och moderaten Alf Wennerfors. De föreslog avskaffande av filmcensuren för vuxna och införande av en filmansvarighetslag som liknar de regler som gäller för en del andra konstarter. Och de flesta remissinstanser instämde i utredningens resultat. Själv upplever jag filmcensurutredningens betänkande som en mycket ambitiös analys av problemet. Man visar att TV:s framväxt har minskat biografcensurens betydelse liksom att den större toleransen på en del områden har gjort censuren mindre viktig. Men man menar också att det principiellt fortfarande är en mycket central fråga om man kan motivera förhandsgranskning av filmer. Utredningen tror inte att avskaffande av censuren kommer att leda till någon avgörande förändring av biografernas repertoar och anser inte heller att avskaffande av en statlig censur kommer att leda till framväxten av en organiserad privat censur. Utredningens utgångspunkt i den avgörande bedömningen om eventuella skadeverkningar var i stället den här. Jag citerar en mycket viktig mening: ”Vuxencensur bör — — — slopas om det inte visas att det sannolikt föreligger risk för skada för vuxna och att censuren har en speciell förmåga jämfört med andra reaktionsformer att motverka dessa skador. Barncensur däremot bör bibehållas om det inte visas att det är osannolikt att barn tar skada av att se film.” När det gäller avskaffande av filmcensur för vuxna lägger man alltså beviseller argumenteringskravet på dem som vill behålla censuren. När det gäller filmcensur för barn ligger bevisbördan hos dem som vill avskaffa den.

Man har lassat över alltsammans på massmedieutredningen. Torsdagen den Enligt sina direktiv skulle massmedieutred ningen granska om man skulle 20 april 1972 överföra en ny lagstiftning om film till grundlag. Men nu tycks det som O — — om också sakbehandlingen av filmcensuren skall läggas på massmedie Avskaffande av filmutredningen. Är det en vettig utvidgning av massmedieutredningens censuren för vuxna, uppdrag? m.m. En stor majoritet i konstitutionsutskottet anser det. Man vill skilja sig från frågan och motionen 803 genom att hänvisa till massmedieutredningen. Själv tycker jag att för sakfrågan om filmcensur för vuxna duger det enhälliga betänkandet från filmcensurutredningen, och jag yrkar bifall till reservationen. Jag började med att säga att jag visst trodde att mycket skräp och många råheter har fallit för biografbyråns sax under årens gång. Men jag tror också att all censur då och då måste göra misstag också från sina egna utgångspunkter. Gränsen mellan konst och skräp är svår att dra; den ligger olika för skilda bedömare, den förändras av smakens och opinionens förskjutningar. Det som för den ene är meningslöst våld, ”skadligt upphetsande”, är för den andre ett nödvändigt inslag i ett angeläget budskap. Det som för vissa bara är obehagligt och stötande är för andra en viktig konstnärlig upplevelse. Det är svårt att se hur en censur skall kunna arbeta på ett tillfredsställande sätt i sådana fall. Filmcensuren i Sverige har inte heller fungerat tillfredsställande i en rad fall av klippta filmer eller förbjudna filmer eller filmer som hotats med förbud men till slut friats. Vi har debatterna om Viscontis mästerverk ”Rocco och hans bröder”, Franjus protest mot ett slakteri i Paris ”Djurens blod”, Resnais film om ett nazistiskt koncentrationsläger ”Natt och dimma”, några scener i Rossellinis klassiska ”Rom — öppen stad”, Vilgot Sjömans angrepp på svensk ungdomsvård i ”491”. Senast har vi haft debatten om Ken Russels film ”The Devils”, Djävlarna. Om den kan man uppenbarligen ha olika meningar; det har också filmkritikerna visat. Själv anser jag att ”Djävlarna” är en av de mest betydande politiska filmer som visats på senare år. Den handlar om fanatismen som maktens redskap. Förtryckarna spelar på hat och vidskepelse för att besegra en självständig stad och dess ledare . ”Djävlarna” är en både vacker och förfärande film. Den ger oss glimtar av ondska och maktspel som plågar världen också i dag och en bild av den totalitära maktens mekanismer. Den blir ett budskap också om dagens tyranner och hur de förintar sina motståndare. Om Biografbyrån och Filmgranskningsrådet fått som de velat hade denna märkvärdiga film av Ken Russel aldrig fått visas i Sverige. Den hade blivit totalförbjuden. Beslutet att hindra också vuxna svenskar från att se filmen kunde upphävas först efter överklagande hos regeringen. Jag kan möjligen förstå dem som menar att våldsscenerna och den masshysteri som ”Djävlarna” speglar mest är frånstötande. För mig och många andra är de sekvenserna nödvändiga för filmens slagkraft och budskap. Om det kan vi diskutera — länge, hett och med stor övertygelse på båda kanter. 41 Men jag kan aldrig gå med på att den uppfattning om filmens konstnärliga halt som råkat dominera hos Biografbyrån eller Filmgranskningsrådet eller utbildningsdepartementet skall avgöra om filmen över huvud skall få visas för vuxna svenska medborgare. Men så var det den här gången. Så har det varit många gånger förr, i andra fall. Och så länge vi har kvar filmcensur för vuxna här i landet kommer också konstnärliga tvister att få slitas, ibland med saxen som redskap, av ämbetsmän och politiker. Det är ett uppdrag vi bör bespara dem.

Herr talman! Ordet censur har för många i vår tid en obehaglig smak. ”Fritt fram” är modellen för mångas krav i dag. En yttre miljövård vill alla ha. ”Håll Sverige rent” är ett fältrop som vinner allmänt gehör, och det är bra. Men det finns också en inre miljövård, som tyvärr ganska mycket försummas i våra dagar. Visst skall vi slå vakt om tryckfriheten. Den är skyddad i grundlagen. För mig är frågan om censur på exempelvis Nr 62 filmens område knappast stridande mot tryckfriheten. Torsdagen den Enligt förordningen för statens biografbyrå får denna inte godkänna 20 april 1972 film eller del av film, vars visande på grund av det sätt varpå händelserna — — —- skildras kan verka förråande eller skadligt upphetsande eller förleda till Avskaffande av filmbrott. Särskilda bestämmelser finns för filmvisning för barn under 11 år, - Ce/Suren för vuxna, m.m. respektive barn som fyllt 11 men inte 15 år. Om censuren för visning av film för barn råder bara en mening — den bör behållas. Röster har dock höjts för höjning av gränsen 15 år till 16 år. 1954 års riksdag behandlade 1949 års filmkommittés förslag, vari yrkades på ett bibehållande av censuren inte bara för skyddande av barn utan även med tanke på vuxna, därför att den behövdes främst som mentalhygieniskt skydd mot sadistiska och skadligt ångestpressade inslag i filmerna. Praktiskt taget alla remissinstanser anslöt sig till förslaget om censurens bibehållande. Föredragande departementschefen delade då "uppfattningen att censuren borde bibehållas. Även han menade att beträffande vuxna fyllde censuren en viktig mentalhygienisk funktion. Den av 1964 års riksdag begärda utredningen, filmcensurutredningen, lade 1969 fram sitt slutbetänkande och föreslog därvid upphävande av vuxencensuren. Jag citerar: ”Om fortsatt forskning skulle ge belägg för att filmen medför påtagliga skadeverkningar för vuxna, borde frågan enligt utredningen omprövas.” Till det sista yttrandet är väl att säga: Bättre är då att inte nu fatta ett sådant beslut. Svenska folket har förvisso åtskilligt tyngre bojor att bära än en filmcensur. Då nu massmedieutredningen fått anvisning att se även på filmcensurutredningens betänkande och i direktiven erinrats om radions, televisionens och filmens allt större roll som medel för information och åsiktsbildning, finner även jag att den samlande massmedieutredningen bör se över samtliga massmedias behandling och ansvar. Jag anser att riksdagen inte nu bör ta ställning till de berörda sakfrågorna, och jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Från liberal synpunkt är det självfallet ett önskemål att alla former av censur kan undvaras. Jag har för min personliga del tidigare haft den uppfattningen, att filmcensuren borde avskaffas. Som ledamot i en statlig kommitté som i viss utsträckning samarbetade med filmcensurutredningen fick jag emellertid anledning att grundligt överväga skälen för och emot filmcensur och att följa det vetenskapliga arbete som en grupp forskare utförde på uppdrag av filmcensurutredningen. Jag skall inte förlänga debatten med någon analys av vad som där förekom, men jag måste säga att jag nu inte tror att det vore en lycklig lösning att avskaffa censuren i fråga om film. Det är framför allt det s.k. underhållningsvåldet — de långa, ofta orimligt utdragna våldsoch tortyrscenerna — som jag anser gör det nödvändigt med någon form av förhandsgranskning. Det är väl inte vetenskapligt bevisat vilken inverkan sådana scener har på åskådarna, men 43 det finns mycket som talar för att våldsscenerna kan både verka känslomässigt avtrubbande inför våldet och i vissa fall direkt förleda till våldshandlingar. Jag tror inte att man i diskussionen om filmcensurens vara eller inte vara kan bortse från problemet med våldsscenerna. En politiker kan inte heller underlåta att ta ställning till en fråga därför att det inte är vetenskapligt dokumenterat vilken lösning som är den rätta. Han får nöja sig med att efter bästa förmåga söka bedöma vad som är rätt och rimligt. Men jag tror inte heller att han kan frånhända sig ansvaret genom några regler om bevisbördan — det är ju ett institut som är avsett för rättegången vid våra domstolar och där har en alldeles speciell uppgift. Skulle politikerna vänta med sina ställningstaganden i alla frågor till dess att man hade en vetenskaplig dokumentation för deras lösning, skulle många beslut bli fattade så sent att konsekvenserna blev beklagliga. Också jag har sett filmen Djävlarna, och jag tycker den är ett utmärkt exempel på filmer som inte borde få visas i det skick som regeringen tillåtit. Jag tycker att våldsscenerna borde ha klippts. Kanhända hade filmen då måst helt omarbetas för att kunna förmedla det budskap som den kanske avser att förmedla. Om man på detta sätt försöker ta ställning innan vetenskapen är enig kan man naturligtvis komma till olika slutsatser. Jag har självfallet all respekt för dem som förfäktar en annan mening än den jag själv har, men jag vill med detta anförande motivera varför jag för min personliga del kommer att rösta med utskottets majoritet.

Herr talman! Det finns två ståndpunkter i debatten om filmcensuren som jag känner samma ovilja mot. Den ena är att censur i allmänhet är bra, den andra är den som med enkla ideologiska argument förnekar att filmcensurens borttagande skulle innebära några som helst problem. Ingen av de här två ytterlighetsståndpunkterna har företrätts i debatten här i kammaren, och de finns inte heller antydda i utskottets betänkande. Jag för min del har min uppfattning klar — jag tycker det är dags att genomföra filmcensurutredningens förslag att slopa vuxencensuren för film — men jag saknar fördenskull självfallet inte förståelse för mycket av den tveksamhet som de känner som menar att vi bör vänta. Oenigheten i den här frågan har länge bottnat i olika uppfattningar om hur skilda åldersgrupper påverkas av film och hur påverkan från film skiljer sig från påverkan av liknande slag från andra massmedier. Det var för att analysera de här frågorna som regeringen 1964 tillsatte den utredning som fick i uppgift att bedöma den statliga filmcensurens ställning. Vad utredningen kom fram till var att censur kunde motiveras om film hade en skadlig inverkan på publiken och om censur kunde anses vara ett bättre sätt att motverka sådana skador än andra former för offentlig kontroll. Utredningen menade att den konklusionen leder till olika konsekvenser, beroende på om man diskuterar vuxencensur eller barncensur. Det resonemang man förde vid den bedömningen var detta: Vuxencensuren bör slopas, om det inte går att göra sannolikt att det finns risk för att Nr 62 vuxna i allmänhet tar skada av film och att censuren är det bästa medlet Torsdagen den att undvika sådana risker. Barncensuren däremot bör bibehållas, om det 20 april 1972 inte kan visas att det är sannolikt att barn inte tar skada av att se film. Jag tycker att det resonemanget är helt riktigt: när det gäller Avskaffande av filmvuxencensur lägger man bevisbördan på dem som vill ha censuren kvar, = Censuren för vuxna, men när det gäller barncensuren åvilar bevisbördan dem som vill slopa — "2 HL den. Det är också ganska klart att vi står på betydligt säkrare grund när vi hävdar att barn kan ta skada av t.ex. våldsscener i filmer — och i TV också för den delen. De som talar för censur när det gäller vuxna rör sig av brist på vetenskapligt säkert underlag med betydligt vagare argument. Utredningen noterar t.ex. att det när det gäller sexuella scener inte finns några vetenskapliga undersökningar som ger tillräckligt stöd för uppfattningen att sådana skulle ha någon skadlig verkan på normala vuxna, som man säger. Inte heller har utredningen kunnat finna att den sorts våld som visas på filmduken skulle innebära större psykisk påfrestning än framställningar eller yttringar av våld i andra sammanhang. De här konstaterandena ledde inte utredningen till slutsatsen att skadliga verkningar helt kunde uteslutas. Men ifall sådana risker helt skulle kunna elimineras, blev man tvungen att förbjuda en stor del av den repertoar som i dag visas på våra biografer, och något sådant var man inte beredd att förorda. I stället har man dragit slutsatsen, att vuxencensuren bör avskaffas. Detta är en enig slutsats från en utredning, som innehållit både olika slags expertis och företrädare för samtliga de fyra stora riksdagspartierna. Efter det att utredningen lagts fram och denna tunga enighet om filmcensurens avskaffande i vad gäller vuxna hade visats trodde väl många att riksdagen skulle få ta ställning till en proposition från regeringen i den här frågan. Men så har det inte blivit. I stället har utredningen, som var klar för snart tre år sedan, överlämnats till den s.k. massmedieutredningen, som ju har att diskutera enhetliga regler i grundlagen beträffande yttrandefriheten i olika massmedia. Jag vet inte om det fortfarande är alldeles entydigt huruvida det är tänkt att massmedieutredningen skall utreda filmcensuren på nytt i sak eller om tanken är att filmcensurutredningens resultat skall beaktas av massmedieutredningen vid dess överväganden när det gäller yttrandefriheten i övrigt. Men tydligen kan man tolka det herr Johansson i Trollhättan sade och det som står i utlåtandet på det viset att det är fråga om en ny utredning. Det vore dock intressant att få ett mera klart besked på den punkten. Det är svårt att komma ifrån tanken att det här sättet att bolla i väg filmcensurutredningen till en annan utredning mera har med politiskt vankelmod hos regeringen att göra än med sakliga motiv. För samtidigt som regeringen tvekar att lägga fram utredningens förslag känner den sig uppenbarligen tvingad att frisläppa ganska många av de filmer som efter filmgranskningsrådets rekommendationer förbjudits men sedan förts vidare till regeringen och utbildningsdepartementet. Det är svårt att i detta läge se censurverksamheten som något annat än ett ganska skenbart 45 tillmötesgående av den opinion som vill ha censuren kvar. Jag har i likhet med herr Ahlmark mycket svårt att se hur det skall vara möjligt att på objektiva grunder klippa eller helt förbjuda filmer. I praktiken blir det ganska godtyckligt vilka filmer som skall slippa igenom och vilka som skall bli föremål för ingrepp av olika slag. Herr Ahlmarks exempel med Ken Russels ”The Devils” är ganska belysande, för — som vi påpekar i vår motion — hade filmen gjorts av etablerade filmskapare som låt mig säga Ingmar Bergman eller Fellini, är det ganska osannolikt att censuren skulle ha vågat ge sig på dem; men när det nu handlade om en mindre etablerad filmskapare gick det an. Naturligtvis är vi alla eniga om — det vill jag understryka — att fördöma allt som stimulerar våldstendenser. Men liksom filmcensurutredningen anser jag och mina medmotionärer, att filmcensuren är ett mycket trubbigt medel att använda i det sammanhanget. Det betyder inte att vi som motionerar menar att film skulle vara fritagen från all samhällskontroll — barncensuren bör vara kvar, vilket både herr Ahlmark och jag påpekat flera gånger. Dessutom menar vi att filmen bör underkastas samhällskontroll i efterhand genom att man inför särskilda ansvarsregler för missbruk av den yttrandefrihet som det är lika viktigt att vi värnar om när det gäller både film och andra massmedia.

Herr talman! Svenska folket förvånar sig nog i dag över att vi har en debatt om huruvida filmcensuren skall utgå eller ej. De flesta frågar sig nog: Har vi verkligen filmcensur i det här landet? Den frågan kan man verkligen ställa sig, för redan är det möjligt att få se det mesta av både våld och sadism. Det kan hända att filmen Djävlarna kan vara ett ytterligare bidrag — namnet ger det vid handen i varje fall. Och, som sagt, det mesta kan redan ses. Det har här framförts av ett par talare att det inte vetenskapligt bevisats att våld och sadism har en skadlig inverkan på vuxna människor. Herr Ullsten refererade riktigare ”att man inte kan utesluta skadlig verkan”. Vad som däremot är fullt klart och också torde vetenskapligt kunna bevisas är att det är helt oskadligt att inte se våld och sadism på film. Därom behöver vi inte diskutera. Därför tycker jag nog att så länge det inte rent vetenskapligt är klarlagt hur det förhåller sig med våldsinslagen, finns det heller ingen anledning att brådska, utan lugnt överantvarda detta ärende till massmedieutredningen.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
Herr talman! När man lassar över filmcensurutred ningens betänkande på massmedieutredningen betyder det en ganska stor utvidgning av dess uppdrag. Tidigare var det ju så att man skulle se om den eventuella lagstiftning, som skulle göras på filmcensurutredningens betänkande, skulle överföras till grundlag. Men nu blir det också en sakgranskning av filmcensurutredningen som skall läggas under massmedieutredningen. Man skall alltså återigen få en sorts filmcensurutredning inom massmedie utredningen. Om massmedieutredningen skall göra ett ambitiöst arbete är Nr 62 det klart att det måste förlänga den tid den kommer att sitta. Torsdagen den Då är frågan om vi tror att det under de båda senaste åren kommit så 20 april 1972 pass mycket nytt material att det här nya utredandet är nödvändigt. Jag —— — —— för min del tvivlar på det. Jag anser att filmcensurutredningen, som ju var — Avskaffande av filmenhällig och parlamentarisk, gjorde ett utomordentligt arbete, att en ny censuren för vuxna, m.m. lagstiftning kan bygga på den utredningens insatser. Herr Nelander hade alldeles rätt när han omnämnde äldre remisser från tiden för ungefär 20 år sedan. Men det intressanta är väl ändå de remisser som gjordes till filmcensurutredningens betänkande för två år sedan. Det visade sig då att en överväldigande majoritet av de instanser som tog ställning till frågan om filmcensur för vuxna stödde utredningens enhälliga betänkande. Jag har i dag från riksdagens upplysningstjänst fått en förteckning på de remissinstanser som alltså uttryckligen har gått in för att avskaffa filmcensuren för vuxna svenska medborgare.

Jag har räknat upp dem eftersom de inte redovisats tidigare — det blev ju aldrig någon proposition på utredningens betänkande. Jag tycker det ger en bild av att en ganska bred opinion har manifesterats för att göra filmcensurutredningens betänkande till ny lag. Fortfarande har jag naturligtvis respekt för dem som kommer till en annan slutsats. Men det här är en fråga som inte är fullt så enkel som kanske framskymtat i ett par tidigare anföranden. Till herr Ernulf vill jag säga att jag självfallet känner till hans erfarenheter. Men jag tvivlar på att han har rätt när han säger att film ofta — eller hur orden föll — ”direkt förleder till våldshandlingar”. Jag har läst rapporten från den här filmforskningsgruppen. I dess sammanfattning kommer man fram till bl.a. följande: ”Uppfattningen att film ökar frekvensen av brott saknar stöd i empiriska fakta”. Herr Ernulfs påstående är alltså ganska omstritt. Den enhälliga parlamentariska utredningen har icke kunnat nå slutsatsen att film direkt ökar omfattningen av brott. Herr Ernulf sade att han för sin del ansåg att man borde ha klippt filmen ”Djävlarna”. Jag tycker att herr Werner tog litet väl lättsinnigt på ett betydande konstverk då han antydde något om att bara titeln gör filmen klandervärd. Man bör väl ha sett en film innan man antyder något 47 om den eller uttalar sig om den. När herr Ernulf ansåg att man borde ha klippt den här filmen, eftersom den inte var särskilt bra utan upphetsande m.m., så kan jag förstå att han anser det. Det kan man tycka. Men det finns framstående experter som har rakt motsatta uppfattningar. Ta t.ex. professor Arne Trankell, som var expert i saken. Han säger: ”Antagandet att filmen ”The Devils” skulle ha en förråande inverkan på sin publik är sannolikt ett fatalt misstag. Att den skulle kunna hetsa upp sina åskådare så att dessa tar skada är också svårt att tänka sig, om man försöker lägga någon allmänt acceptabel mening i begreppet ”skada”. Däremot är det inte osannolikt att ”The Devils” kan ha gynnsamma effekter genom att öka människors förmåga att uppleva sin fruktan och motvilja mot råhet och ondska.

Jag tror att Levin uttryckte det så att den var ”en oerhört uttrycksfull skildring av enväldig makt och måttlös orätt”. Men också om det kan man ha olika mening, och filmkritikerna är splittrade. Men då kommer vi till den avgörande frågan för oss politiker och lagstiftare. Här har en rad tränade filmbedömare, psykologer, politiker och filmrecensenter helt olika mening om det konstnärliga värdet av filmen ”The Devils”. De har diamentralt olika uppfattning om hur den kan påverka sina åskådare. Är det då verkligen rimligt att några av de här bedömarna skall sitta inne med makten att förbjuda filmen, medan andra inte sitter inne med makten att kunna visa filmen för vuxna medborgare? Jag besvarar den frågan med nej. Det är att lägga orimliga bördor på några ämbetsmän och politiker. Då blir också slutsatsen att filmcensuren för vuxna medborgare bör avskaffas.

Herr talman! Min bedömning att underhållsvåldet i vissa fall kan vara direkt brottsförledande bygger delvis på en rad erfarenheter under de cirka tre decennier som jag har sysslat med brottmål. I enstaka fall är det mycket som har tytt på att en film varit direkt brottsutlösande, och det har styrkts av uppgifter från vederbörande själv. Vidare har jag haft årslånga kontakter med de här vetenskapsmännen. Herr Ahlmark nämnde en mycket kontroversiell person, nämligen professor Trankell. Jag har på de flesta punkter en annan mening än han har, i den mån vi över huvud taget gör bedömningar. Men jag kan peka på rektor Bengt Börjeson, den kände sociologen, som skarpt gått till rätta med den vetenskapliga utredning som stödde förslaget om filmcensurens avskaffande. Nr 62 Sedan är det klart att det finns filmkritiker som med sin subtila smak Torsdagen den uppskattar filmen ”Djävlarna”. För mig var den väl i viss mån ett budskap 20 april 1972 — så som herr Ahlmark också uppfattade den — men framför allt var det —— — mycket välgjorda och åskådliga tortyrsekvenser. De var raffinerat Avskaffande av film utformade, och efter vad jag kan bedöma njöt en del åhörare av dem. Om = CeNSuren för vuxna, m.m. människor ser en sådan film, kan det hända att de får aversion mot våld, men om de ser 100 sådana, tror jag personligen att man hos en rad människor får riskera en helt annan slutsats. Allt detta är subjektiva bedömningar, och herr Ahlmark undrar om politikerna skall ta detta ansvar. Jag vill inte lämna det till experterna. Jag menar att detta är en fråga för politiker. Bedömer jag faran för avtrubbning och förråande inverkan samt risken för brottsförledande effekter av våldsscenerna så stora att jag är beredd att förorda censur, skall jag också göra detta. Det är en sak mellan mig själv, mitt samvete och mina väljare. Jag kan inte överlämna den till några regler om bevisbörda eller till någon bedömning från filmrecensenter — de må vara aldrig så kvalificerade på sitt område.
Herr talman! Låt mig bara helt kort säga några ord till herr Ahlmark, som tyckte att jag uttalade mig lättsinnigt om filmen Djävlarna. Jag gjorde mig inte sken av att ha sett filmen utan tillät mig bara att förmoda att den måhända hade ytterligare inslag av våld och sadism. Jag förmodade som sagt detta och sade att också benämningen på filmen kunde ge vid handen att så var fallet. Dessa mina förmodanden har ju bekräftats av herr Ernulf och delvis även av herr Ahlmark själv.
Herr talman! Min enkla tanke var bara den att man helst bör ha sett en film innan man uttalar sig om den.

Herr talman! Efter utskottets talesmans inlägg hade jag kunnat avstå från att delta i debatten — det har ju närmast blivit en inbördes uppgörelse inom folkpartiet i frågan — om det inte vore så att herr Ahlmark och herr Ullsten använde en debattmetod som är ytterligt diskutabel. Här har man räknat upp alla de remissinstanser som stödde tanken på att avskaffa filmcensuren enligt det förslag som utredningen hade framlagt. Man har läst upp en lång lista på dem och talat om den stora enigheten kring utredningen. Men man har inte med ett ord talat om vilka remissinstanser som tyckte att det var angeläget att ta sig en ny funderare på det förslag som censurutredningen lade fram.

Filmgranskningsrådet är ju ett organ för att övervaka censuren, och jag Nr 62 kan försäkra herr Ahlmark och herr Ullsten att det system som har Torsdagen den skapats — även om man kan anse att det är klumpigt och inte tillräckligt 20 april 1972 tidsenligt — ändock innebär den garantin att alla får sitt ärende prövat. Avskaffande ns flm Filmgranskningsrådet måste inkallas innan det görs alltför stora ingrepp i yskaffan leav fi SE filmer eller de förbjuds, och i sista hand finns det möjlighet att gå till — C”Suren för vuxna, mm. Vi som har sysslat med detta några år och som från början var klara censurmotståndare har blivit alltmer betänksamma sedan vi har fått se vad importörerna och de som förser oss med filmer bjuder ut. Vi är rädda för en ohämmad import av den revolveroch knytnävskultur som har blivit råare och alltmer avhumaniserande under de senaste åren. Personligen har jag suttit ordförande i filmgranskningsrådet i sju år, och jag kan försäkra att det har hänt åtskilligt i avhumaniserande riktning, inte bara den bekanta Spagetti-Western utan också filmer som framför allt en del amerikanska men också italienska och spanska bolag förser oss med. Vi har ibland talat om ett slags fascistisering av den livssyn som kommer till uttryck i dessa filmer. Förra året föreslog vi förbud av 17 filmer — och det blev också beslutat — och klipp i ett 60-tal. Man kan tycka att censur är ett diskutabelt instrument, men vi vill ändå ge regeringen en eloge för att frågan har lämnats över till massmedieutredningen. Det finns anledning att ta sig en ny funderare på hur dessa problem skall hanteras, och vi kommer alldeles säkert att få tillfälle att gå in i en mera detaljerad sakdebatt när förslaget ligger på riksdagens bord.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att det också finns några remissinstanser som hade en annan mening än filmcensurutredningen. Vad jag sade var att de flesta remissinstanser instämde med den enhälliga parlamentariska utredningen om att filmcensuren för vuxna skulle avskaffas. De sammanfattade ofta sina remissvar ungefär på det sätt som Landsorganisationen gjorde: ”LO tillstyrker utredningens förslag om en avveckling av filmcensuren för vuxna. Därvid delar LO utredningens uppfattning att varje form av censur strider mot yttrandefrihet och friheten att ta del av de framställningar av olika slag man själv önskar. Förslaget innebär också enligt LO:s mening att man önskar likabehandling av ansvaret inom olika mediaformer.” Det var ungefär de tonfallen i de flesta av remissvaren. Jag upprepar att jag naturligtvis har respekt för de remissinstanser som kom till en annan slutsats. Jag vill bara ta upp en sak med herr Palm som ju är ledande inom filmgranskningsrådet. Själv vill han totalförbjuda filmen The Devils , för att ta det exempel som illustrerar en viktig princip. Han förklarar i ett betänkande undertecknat Sture Palm: ”Med hänsyn till filmens utdragna tortyroch andra våldsscener har rådet efter ingående diskussion beslutat rekommendera biografbyrån att förbjuda filmen The Devils för offentlig förevisning. Rådet anser det inte heller uteslutet att vissa avsnitt präglade av masshysteri kan vara skadligt upphetsande. 51 Rådet finner det osannolikt att filmens förråande karaktär kan förändras ens genom mycket omfattande klipp i de många scenerna med kompakt våld och hysteri.” Det var alltså Sture Palms uppfattning efter att han sett den filmen. Sedan kommer då professor Arne Trankell som säger att biografbyrån och filmgranskningsrådet har gjort ett ”fatalt misstag” och drar motsatt slutsats. Utbildningsminister Ingvar Carlsson säger också att det inte heller är så som biografbyrån menar. Och så kommer flera filmkritiker med en utomordentligt positiv uppfattning om denna films konstnärliga halt. Då upprepar jag min fråga till herr Palm. Vi kan ha helt olika mening om denna films påverkan på människor. Vi kan ha helt olika upplevelser av den själva, och vi kan ha helt olika mening om dess konstnärliga värde. Men är det verkligen rimligt — jag upprepar den frågan — att en del bedömare skall sitta inne med makten att förbjuda filmen, medan andra inte sitter inne med makten att visa filmen för vuxna svenska medborgare?
Herr talman! Jag förstår att herr Ahlmark gärna önskar ett gräl om vissa filmer och deras behandling, men jag vill be herr Ahlmark att avvakta tills vi får massmedieutredningen på bordet, så att vi har ett mera konkret diskussionsmaterial. Filmgranskningsrådet har anklagats, som jag sade förut, för att ha varit alltför liberalt i sin bedömning. Förra gången det var en livlig diskussion kring en film i riksdagen var det för att filmgranskningsrådet beslutat att frisläppa Vilgot Sjömans mycket omdiskuterade filmer. Då ansågs det att vi gick alltför långt i vår frihetssyn i dessa sammanhang. Nu anklagas vi från andra utgångspunkter. Herr Ahlmark använder den gamla bekanta diskussionsmetoden att tala om halva sanningen, inte hela. Han sade att det var herr Palms uppfattning som gick igenom, när det gäller filmgranskningsrådets uttalande beträffande filmen Djävlarna. Jag vill påpeka för herr Ahlmark att det var fråga om ett helt enigt filmgranskningsråd och herr Ahlmark kan ju se efter vilka det är som ingår i detta råd. Det rådde fullständig enighet om det förslag som vi kom att leverera.
Herr talman! Det är inte alls så att jag vill ha något slags ”gräl” här. Jag försöker få ett principiellt resonemang till stånd med utgångspunkt i den senaste diskussionen om en film som filmgranskningsrådet ville totalförbjuda men som regeringen friade. Herr Palm och även de andra medlemmarna av filmgranskningsrådet ville alltså förbjuda filmen helt, medan regeringen frisläppte filmen i dess helhet. Filmkritikerna hade olika mening, politikerna hade olika mening och myndigheterna hade olika mening. Min fråga till herr Palm är principiell och lyder: Är det riktigt och rimligt att vissa bedömare skall sitta inne med makten att förbjuda filmen, medan andra bedömare inte sitter inne med makten att visa filmen?
Herr talman! Ärendet är avgjort i högsta instans, och jag har inga flera Torsdagen den kommentarer att ge i detta sammanhang. En utredning skall nu 20 april 1972 genomlysa hela problematiken, och det är som utskottets talesman har sagt svåra frågor det här gäller. Vi får väl sedan ta ställning till hur ett Avskaffande av filmnytt instrument för förhandsgranskning, om man vill ha ett sådant censuren för vuxna, m.m. instrument, skall se ut.

Herr talman! Jag begärde ordet när jag hörde herrar Ahlmark och Ullsten citera och dra vissa slutsatser ur filmcensurutredningens betänkande. Eftersom jag tillhörde filmcensurutredningen, tror jag att det kan vara lämpligt att något redovisa vad utredningen sade och de betänkligheter som framfördes. Forskningsresultaten gav inte så klara besked som herr Ahlmark vill göra gällande. Jag kan citera vad filmcensurutredningen skriver på s. 129: ”Den tidigare omnämnda vetenskapliga dokumentation som föreligger på området ger i stort sett inte någon avgörande vägledning för bedömning av censurfrågan. Någon absolut eller definitiv kunskap kan aldrig vinnas.

Här fanns inga klara besked. I den reservation som jag fogade till utredningen har jag också sagt: ”Man vet fortfarande för litet angående sambandet mellan våldsfilmer och kriminalitet. Det torde emellertid inte råda någon tvekan om att våldsinslagen i filmer har betydelse för den allmänna inställningen till våldet.” Filmcensurutredningen kom fram till slutsatsen att man skulle föreslå ett slopande av vuxencensur med efterhandskontroll och ett bibehållande av barnoch ungdomscensuren.

Herr talman! Varken herr Ahlmark eller jag har sagt att det finns några klara forskningsresultat om filmers oskadlighet för vuxna. Tvärtom har vi båda i flera inlägg betonat att det inte finns någon entydig bevisning av det slaget. Jag instämde bara i den sortens resonemang, som herr Rune Gustavsson i Alvesta förde när han satt i filmcensurutredningen. Och då sade han att när det gäller vuxencensur åvilar bevisbördan dem som menar 53 att censuren skall vara kvar. Eftersom det inte finns, som herr Gustavsson själv påpekade, några entydiga och vetenskapligt grundade argument för att censuren skall vara kvar för vuxna, så drog filmcensurutredningen, och den gången också herr Gustavsson, den alldeles riktiga slutsatsen att då borde censuren avskaffas. I vad gäller filmcensur för barn är vi fullständigt eniga: den vill både herr Gustavsson och vi ha kvar. Utöver bevisbördan diskuterade utredningen också censuren som medel att möta de risker som film skulle kunna ha och drog den som jag tycker helt riktiga slutsatsen att censur är ett alltför trubbigt medel i detta sammanhang. Därför ville man inte ha kvar den. I alla dessa slutsatser instämde herr Gustavsson. Och den reservation som han avlämnade hade ju inte med denna principiella fråga att göra; den gällde bara den övre åldersgränsen för barnförbjuden film. Såvitt jag förstår finns heller ingenting i filmcensurutredningens resonemang och i de resonemang som har förts senare av dess ledamöter som skulle motivera att det mycket gedigna arbete som utförts av filmcensurutredningen som skulle behöva kompletteras med ytterligare utredningar. Däremot tycker jag precis som filmcensurutredningen har rekommenderat, att det är viktigt med fortsatta vetenskapliga undersökningar på detta område. dels besluta att kostnaderna för de under punkt 1 i statsrådsprotokollet angivna utredningarna skulle stanna slutligt på kyrkofonden,

Herr talman! Ur kyrkofonden utgår för närvarande till svenska kyrkans sjömansvårdsstyrelse 19 bidrag årligen för avlönande av präster som är anställda i styrelsens tjänst i utlandet. Nu anhåller styrelsen om ytterligare ett kyrkofondsbidrag för att kunna tillmötesgå ett önskemål av Evangeliska fosterlandsstiftelsen att styrelsen den 1 juli 1972 skall överta ansvaret för avlönande av stiftelsens sjömanspräst i Liverpool. Stiftelsen har nämligen fått svårigheter att med egna medel fortsätta den sjömansvårdande verksamhet, som den har bedrivit här sedan år 1870. Vidare anhåller styrelsen, att varje lönebidrag räknas upp. Denna ökning skulle utgöra ersättning dels för allmänna lönehöjningar, dels för en generell uppräkning av bidrag med belopp motsvarande en löngegrad. Kammarkollegiet har undersökt frekvensen av svenska och skandinaviska fartyg som anlöper Liverpools hamn och funnit den tillräcklig för att en sjömanspräst skall kunna vara stationerad på platsen. Kollegiet tillstyrker därför att ytterligare ett avlöningsbidrag utgår. Kollegiet tillstyrker också en ökning motsvarande den allmänna lönehöjningen.

Jag vill gärna understryka att dessa präster, utöver sin gärning som kyrkans män, bedriver en icke oväsentlig kurativ verksamhet. I många fall aktiverar sig dessutom sjömansprästen och hans hustru gemensamt och skapar en känsla av hemmiljö för de gästande sjömännen, och det är mycket värdefullt för dem. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till den vid kulturutskottets betänkande fogade reservationen.

Herr talman! I samband med propositionen 30 har vi haft att behandla förslag om avlöningsbidrag för sjömansprästerna. Det är en rätt betydande höjning som föreslås. Som fru Frankel har sagt utgår det för närvarande ur kyrkofonden 19 bidrag till svenska kyrkans sjömansvårdsstyrelse, vartdera om 32 150 kronor. Nu föreslås i den nämnda propositionen att dessa bidrag skall höjas med 2850 kronor för varje sjömanspräst och år. Varje bidrag uppgår därigenom till 35 000 kronor. Därtill föreslås ett retroaktivt tillägg på 2 000 kronor till varje avlöningsbidrag. Reservanterna önskar att bidrag skall utgå för ytterligare en sjömanspräst, nämligen i Liverpool, och följer därmed upp vad som har äskats i motionen 1505. Nu framgår ju här av vad jag sagt att det är ett rätt stort steg man har tagit genom att lämna höjda bidrag till sjömansprästerna. Vid avvägningen av de framställningar som har inkommit om anslag ur fonden har det inte gått att öka antalet bidrag från 19 till 20. Det är som vi vet inte det enda anslagsäskande som inte har blivit tillstyrkt. Utskottet har lika klart för sig som reservanterna att det är en värdefull verksamhet som Evangeliska fosterlandsstiftelsen bedriver i Liverpool, att där görs många besök av svenska fartyg och att besättningarna på dessa fartyg ofta besöker platsen där Evangeliska fosterlandsstiftelsen nu bedriver sin sjömansvårdande verksamhet. Där finns det möjligheter till avkoppling och rekreation. Det är säkerligen också alldeles riktigt som fru Frenkel här har sagt, att där bedrivs en betydande kurativ verksamhet. Att kammarkollegiet har tillstyrkt är givetvis något som kan åberopas och tillmätas stor betydelse. Men det ger ju ändå inga pengar; dem skall vi besluta om här i riksdagen. Utskottet anser att med hänsyn till den återhållsamhet med utgiftsökningar som är ofrånkomlig kan vi inte tillstyrka att antalet bidrag till avlöning av sjömanspräster ökar. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag känner behov av att få säga några ord här, eftersom jag i många år har varit anställd just i Evangeliska fosterlandsstiftelsen och givetvis inser värdet av det arbete som stiftelsen har utfört också i svenska sjömanskyrkan i Liverpool. Det finns väl ingen i Sverige som i dag sätter i fråga värdet av sjömansprästernas arbete någonstans i världen. Det är ju inte bara för sjömännen utan även för deras anhöriga mycket värdefullt att denna verksamhet finns. Särskilt på mycket avlägsna platser, där sjömanskyrkor också finns, har det visat sig att prästerna fått tjänstgöra som kanske enda svenska kontakt för människor på resor av olika slag. När jag nu ändå inte stöder reservationen, hänger det samman med att jag har inhämtat uppgifter om att det, sedan de i betänkandet redovisade framställningarna skrevs, har träffats vissa överenskommelser som gör att läget är helt nytt. Verksamheten i Liverpool kommer att skötas av en annan skandinavisk kyrka. För övrigt har frekvensen av anlöpande fartyg starkt gått ned i Liverpool — vad det nu beror på skall jag inte säga — och liggetiden är kort där. Fosterlandsstiftelsen ämnar under alla förhållanden avsluta sitt arbete i sjömansvårdens tjänst runt om i världen. Sjömansvårdsstyrelsen har däremot i dag intresse av en annan tjänst, i Beirut, som enligt uppgift kommer att inrättas redan den 1 juli. Utan att på något sätt invända mot det som skrivs i sak i motionen och reservationen stödjer jag dock utskottet.

Herr talman!

Vid planläggningen av industriella beredskapsarbeten och skyddade verkstäder tar AMS hänsyn till sådana konjunkturoch marknadsmässiga förhållanden som interpellanten berör i sin första delfråga. Det gäller särskilt branscher som är utsatta för en stark strukturomvandling. Styrelsen är sålunda inställd på att iaktta den största försiktighet vid utbyggnaden av skyddad sysselsättning inom den grafiska branschen som interpellanten särskilt har åberopat. Ett nära samråd förekommer här mellan AMS, Typografförbundet, Litografförbundet och Bokbindareförbundet. När det gäller den av interpellanten uppmärksammade tillverkningen av träskor har AMS, enligt vad jag har inhämtat från styrelsen, strävat efter att tillverkningen inte skall medföra skadlig konkurrens. Produkterna säljs vid de industriella beredskapsarbetena helt på export och i de flesta fall till andra länder än dem som övriga fabrikanter exporterar till. Också i fråga om avsättningen från de skyddade verkstäderna har åtgärder vidtagits för att hindra direkt konkurrenseffekt på den öppna marknaden. En grundläggande princip för verksamheten vid skyddade verkstäder och industriella beredskapsarbeten är att produkterna saluförs på samma villkor som gäller på den öppna marknaden. I enlighet härmed har AMS som tillsynsmyndighet för de skyddade verkstäderna föreskrivit, att verkstäderna måste kalkylera och prissätta sina produkter efter den öppna marknadens betingelser. Styrelsen tillämpar samma princip för de industriella beredskapsarbetena. I anslutning till interpellantens tredje delfråga vill jag understryka att det har varit en kontinuerlig strävan från regeringens sida att samordna sysselsättningspolitiken i vid mening. I fråga om arbetsmarknadspolitiken och lokaliseringspolitiken har behovet av en helhetsbedömning tillgodosetts genom samordnad handläggning på både verksplanet och departementsplanet. Arbetsmarknadspolitiken, lokaliseringspolitiken och industripolitiken samordnas på det centrala planet genom att frågor av större vikt bereds av finans-, inrikesoch industriministrarna gemensamt. Härutöver förekommer fortlöpande samarbete mellan berörda departement, bl.a. i gemensamma arbetsgrupper. I syfte att förbättra samordningen på verksplanet och det regionala planet görs för närvarande en utredning om olika möjligheter till effektivisering, förenkling och samordning. I samband med beredningen av kommerskollegieutredningens förslag om ett nytt centralt näringspolitiskt verk aktualiseras bl.a. frågan om den regionala organisationen för olika regionalpolitiska och industripolitiska insatser.

Herr talman! Jag tackar inrikesministern för svaret på min interpellation. Då det gäller den principiella inställningen till de problem och samordningsfrågor som jag berört i interpellationen konstaterar jag att inrikesministerns åsikter har en mycket nära samstämmighet med mina egna. Inrikesministern anger i sitt svar följande policy: hänsyn skall tas till konjunkturoch marknadsmässiga förhållanden vid startandet av tillverkningar i AMS:s regi, ifrågavarande verkstäder skall kalkylera och prissätta sina produkter efter den öppna marknadens betingelser, och regeringen syftar till att samordna sysselsättningspolitiken i vid mening. Dessa målsättningar är bra, och jag tror att denna deklaration är ytterst värdefull. Det råder nämligen inom vida kretsar av mindre och medelstora företag en uttalad oro på grund av att man känner sin existens hotad av den konkurrens som uppträtt på olika marknader från AMS-företagens sida, en konkurrens som företagarna uppfattat som icke baserad på lika villkor. Detta är alltså en målsättning som är deklarerad, och jag konstaterar då att det råder en viss skillnad mellan den målsättningen och verkligheten. Samordningen mellan statens olika instanser på arbetsmarknaden fungerar inte heller som den skall. Jag vill här klargöra det med några exempel. I min interpellation har jag berört situationen inom den grafiska branschen. Där råder för närvarande en markant överproduktion. Flera företag är nedläggningshotade, och en stor procent av de anställda är arbetslösa. I det läget är det självklart att det bland både företagare och anställda har skapat ytterligare irritation och oro att de skyddade verkstäderna och en del andra företag i AMS:s regi förbereder eller har under etablering en ökad produktionskapacitet. Typografer och andra anställda i den grafiska branschen har också uppvaktat AMS och påtalat förhållandet samt protesterat mot den bristande kontakten. Ett nytt inslag i denna bild är också de kontorsarbetscentraler som har upprättats inom arbetsförmedlingarna. Från början var det meningen att dessa centraler enbart skulle syssla med internt tryck för arbetsförmedlingarna, men på flera håll har verksamheten svällt, och centralerna har börjat gå ut på öppna marknaden och konkurrera med de redan etablerade tryckerierna. Detta har de fackliga organisationerna reagerat mot. Jag kan här citera vad sekreteraren i Svenska typografförbundets avdelning 34 säger i en tidningsintervju den 7 februari i år: ”Vi reagerar mot arbetsförmedlingens uttalande att den inte kan ta hänsyn till någon speciell bransch när det gäller att skapa nya sysselsättningar. Beklagligt är också att vi typografer inte fick komma till tals och säga vår mening när kontorscentralen inrättades. Den berör ju vår arbetssituation.” Samma tongångar går igen i facktidskriften Grafisk revy som också klagar på den bristande kontakten och samordningen. Inrikesministern säger i sitt interpellationssvar beträffande den grafiska branschen att det förekommer ett nära samråd mellan AMS, Typografförbundet, Litografförbundet och Bokbindareförbundet. Jag tror att det finns skäl att kontrollera hur detta samråd fungerar i verkligheten. Jag har följt händelserna inom den grafiska branschen rätt noga under sista tiden, och det råder uppenbara brister när det gäller samrådet. Men jag vill också beteckna det som positivt att AMS faktiskt tagit intryck av de framställningar och uppvaktningar som gjorts i ärendet och avsevärt modifierat sina utbyggnadsplaner. Detta gäller också den beslutsfunktion som landstingen likaväl som vissa kommuner har då det gäller skapandet av nya skyddade verkstäder. Prisfrågorna är också ett problem inom den grafiska branschen. Ett exempel: Umeå stad skulle köpa en omslagsmapp för ett visst ändamål. Det lägsta anbudet från en privat företagare låg på drygt 2 000 kronor. Det var ett mycket pressat bud, typiskt för branschen; bara kostnaden för kartongen i mappen gick på 1 500 kronor. En skyddad verkstad kom med ett bud för den färdiga mappen med tryck som var lika med kostnaden för kartongen. Det är klart att det inte går att konkurrera mot en sådan prissättning. Även i träskobranschen som helhet är läget utomordentligt kärvt. Inrikesministern säger att tillverkningen från AMS-företagen i stort sett säljs på export. Den inriktningen har också de övriga företagen i branschen, och de har stora bekymmer för framtiden därför att de på den internationella marknaden har stött på konkurrens från AMS-stödda företag. De är bekymrade för den konkurrens det innebär och den överproduktion det medför. De har stora svårigheter att bli av med vad de producerar. Detta är en branschbild just nu. Jag har i min interpellation berört två speciella företag i Norrland, ett i Lycksele och ett i Skellefteå. De har fått lokaliseringsstöd i olika former av samhället, både lokalt och centralt. Företaget i Skellefteå fick helt Nr 62 nyligen statsbidrag för att öka sin lagerhållning. Det tycker jag var bra Torsdagen den med hänsyn till det marknadsläge som råder, men det är inte bra att 20 april 1972 denna ökade lagerhållning är framtvingad av den överproduktion på — marknaden som jag nyss skisserade. Här tycker jag att man med visst fog kan konstatera att samordningen inte fungerar. Me AR pig Fabrikantföreningen inom träskobranschen har också varit kallad till MIG 43 Er ke ett extra sammanträde med anledning av arbetsmarknadsstyrelsens SET UNRSPAN RR a 5 Me Z ER : och näringspolitiagerande i branschen, och man har begärt och — förmodar jag — nu inlett ken förhandlingar med AMS. Träskofabrikationen sysselsätter närmare 3 000 personer, och exporten av träskor uppgår till den aktningsvärda summan av 39 miljoner kronor per år. Det säger en del om träskofabrikationens betydelse, att exportvolymen för övriga skoindustrier stannade på 25 miljoner kronor per år. I min egen hemkommun hade vi för en del år sedan ett företag som konstruerat ett bra takräcke till bilar. Det hade en god avsättning, företaget gick bra och sysselsatte rätt många arbetare. Takräcket gick dock inte att patentskydda, och snart tog en skyddad verkstad upp tillverkningen och sålde produkten för obetydligt över halva priset. Företaget i Lycksele tvingades lägga ned tillverkningen. De exempel som jag här har plockat fram visar att den AMS-stödda produktionen i många fall inte varit anpassad till rådande branschläge och till konjunkturen. Det är nödvändigt att branscherna som AMS avser att etablera sig i undersöks mycket noga i fråga om marknader, priser och lönsamhet och vilka effekter i övrigt en ökad produktion kan få. En klar riktpunkt bör naturligtvis vara att verksamheten inte leder till arbetslöshet vid redan etablerade företag. Jag har full förståelse för att problematiken i många fall är svårlöst, men jag är inte tillfredsställd med de ansträngningar som hittills gjorts för att klara den. Det har blivit för många misstag, och många människor har kommit i kläm genom detta. Den här problematiken har jag själv varit involverad i som ansvarig för denna sektor inom Västerbottens läns landsting. Jag vet att det är svårt att hitta det rätta produktvalet. Det fordras också en noggrann kontroll då det gäller prissättningen, för det finns befattningshavare som har helt andra ambitioner än vad beslutsfattarna har. Men där vill jag påpeka att priskontrollen och även den därmed förbundna kvalitetskontrollen är av utomordentligt stort värde. Man skall kunna få en marknadsanpassning i fråga om priser och det därmed förenade konkurrensläget.

Sist, herr talman, vill jag understryka vikten och värdet i stort av den insats som AMS gjort och gör för att lösa sysselsättningsfrågorna. Som norrlänning har jag haft tillfälle att konstatera detta. Men när åtgärderna slår snett och skapar nya svårigheter måste detta påtalas och rättas till. Helhetsintrycket av inrikesministerns svar är också tillfredsställande i 61 detta hänseende, och de aviserade åtgärderna och utredningarna för att nå fram till en bättre samordning inger förhoppningar.

Herr talman! Jag vill helt kort ge några synpunkter som gäller herr inrikesministerns svar på den tredje delfrågan i interpellationen, där statsrådet talar om en kontinuerlig strävan från regeringens sida att samordna sysselsättningspolitiken i vid mening och där det också nämns om de överläggningar som äger rum över departementsgränserna mellan finans-, inrikesoch industriministrarna. Mina synpunkter vill jag framföra genom att ta en mycket enkel bild, där jag jämför Aktiebolaget Sverige med ett vanligt enkelt företag. Om en företagare med många produktionsgrenar — det må gälla ett familjejordbruk eller ett storföretag — skulle ägna huvudintresset åt de svaga sektorerna i sin tillverkning och lämna de starka delarna så att säga åt sitt öde eller sköta dem med vänster hand, finns stora risker att hela företaget så småningom kommer på obestånd. Man kanske kan säga att den svenska näringspolitiken i någon mån har hanterats på det sättet. Största intresset har ägnats åt den statliga företagsamheten som uppenbarligen bär sig ganska dåligt och som svarar för bara 5 procent av produktionen. Därnäst har man intresserat sig för brandkårsutryckningar, dvs. i och för sig helt nödvändiga arbetsmarknadspolitiska åtgärder i AMS:s regi som sätts in, när sysselsättningen är hotad, när en region behöver lokaliseringsstöd eller när ett företag har kommit i svårigheter. De åtgärderna är naturligtvis helt nödvändiga, och vi är alla tacksamma för dem. Men man måste då ha klart för sig att de inte på minsta sätt minskar risken för en fortsatt tillströmning av nedläggningshotade företag som behöver liknande stöd. Skall den tillströmningen minskas måste i stället generella åtgärder sättas in för att förbättra hela det ekonomiska klimatet för svenskt näringsliv. Jag vill här i korthet nämna fyra punkter. Den första är att vårt förhållande till EEC måste klaras ut. Ovissheten på den punkten har enligt min mening bidragit till att man har vilat när det gäller investeringarna, man har varit oviss, och så har resultatet blivit minskad sysselsättning. Det andra: Näringspolitiken måste gälla hela näringslivet. Förutom de selektiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder som regeringen sätter in fordras generella åtgärder. Exempel på sådana har tidigare nämnts i debatten om arbetsmarknadspolitiken, förändringar i fråga om moms och arbetsgivaravgifter i konjunkturpolitiskt syfte, investeringsskatter respektive investeringsbidrag i högrespektive lågkonjunktur. En tredje synpunkt: Åtgärderna måste planeras i tid. Vi vet att en konjunkturcykel, alltså tiden mellan två lågeller två högkonjunkturer, i regel är fyra fem år. Det bör då även stå ganska klart att man måste bekämpa konjunktursvängningarna inte i första hand genom åtgärder som sätts in när man redan är i ett bottenläge, åtgärder som kanske tar ett halvår och mer att genomföra och vilkas verkningar inte blir effektiva förrän efter ytterligare något halvår. För det fjärde: Vi vill att alla slår vakt om arbetsmarknadsparternas förhandlingsfrihet. Men detta hindrar inte att man måste efterlysa en mer Nr 62 samordnad avtalsrörelse. Det har i viss mån blivit så, att den helt Torsdagen den konkurrensoberoende offentliga sektorn har blivit tongivande i avtalsrö 20 april 1972 relsen. I stället måste man väl fråga sig vad den av konkurrens hårt — — — — pressade industrin och de industrigrenarna orkar med. De saknar ju Ang. samordningen statens möjligheter att genom ett ökat skatteuttag finansiera högre löner. mellan arbetsmark Jag nöjer mig med de här punkterna. Anledningen till att jag vill föra nadspolitiken, lo fram dem är att jag finner det mycket värdefullt att inrikesministern här kaliseringspolitiken Rö JSNE fr m M och näringspolitihar talat om de överläggningar som äger rum över departementsgränserna. fn Jag vill uttala den förhoppningen att man då tar med alla de synpunkter som är av utomordentligt stor vikt när det gäller arbetsmarknadspolitik och sysselsättning. Den begränsning av resonemanget som man ibland tycker sig märka tror jag är den främsta orsaken till att effekterna inte blir tillräckligt goda.
Herr talman! Jag lyssnade med stort intresse på herr Ångströms synpunkter. Herr Ångström menade att mitt svar tillfredsställde honom åtminstone i väsentligheterna, om jag förstod honom rätt.

Jag vill försäkra att det, som herr Ångström också själv konstaterade, kan vara en grannlaga uppgift att göra den här avvägningen. Det finns nämligen en benägenhet hos företagen att i första hand vara intresserat av den egna situationen, alltså att företaget skall gå bra, att de anställda har arbete, att man skall slippa konkurrens osv. Detta är begripligt. Det är emellertid inte alltid vi kan lyssna på och följa de råd som då kommer. Om man antar att det kan vara möjligt att vidga marknaden här i landet för en viss produkt kan man ändå inte följa dem som gör invändningar mot en nyetablering. Därför är det här ganska svårt.

Vi måste se det i stort och försöka inse betydelsen av att kunna uppnå en ökad industrialisering i norr. Jag har varit utsatt för kritik i enskilda fall när det har gällt beslut som har haft till syfte att åstadkomma nyetablering i landets norra delar. Vi försöker så långt som möjligt följa de principer som är fastslagna, men även med den utgångspunkten ställs man ibland inför ett besvärligt avgörande. Jag önskar att företagen i allmänhet visade ett större intresse för att skapa sysselsättningsmöjligheter för de personer som av olika skäl kan vara svårplacerade. Det skulle vara mycket bättre om vi inte hade 10 000-11 000 personer i skyddade verkstäder och bara 1 500 i halvskyddad verksamhet. Det vore önskvärt att vi kunde få fler företag 63 att ta vara på de möjligheter som finns att med statligt bidrag åstadkomma arbetsplatser där handikappade kan sysselsättas. Jag vill gärna se som en möjlighet att de förbättrade bidrag vi nu ger i det avseendet kunde utnyttjas av företagen. På det viset skulle vi kunna komma ifrån åtminstone en del av den besvärliga konkurrens som man riskerar eljest kan uppkomma. Herr talman! Herr Enlunds inlägg gick enligt min mening utanför ramen för vad frågan gäller. Det var ett vidare perspektiv på hela företagsamhetens situation i landet, och jag känner mig inte frestad att gå in på den diskussionen i dag, även om jag hade haft anledning att göra åtskilliga invändningar mot herr Enlunds anförande på den punkten.

Herr talman! Låt mig först säga att jag tror det är möjligt att öka den halvskyddade verksamheten, att få företagare intresserade av att verka på det området i större utsträckning, om man kan, som jag har föreslagit, differentiera stödet med hänsyn till graden av handikapp. Jag tror att det vore en väg att gå. Den problematik, som herr Ångström har tagit upp i sin interpellation och som nu har diskuterats här en stund, berör många företag i olika branscher. Det kan enligt min mening inte nog understrykas hur viktigt det är i det här sammanhanget att den vänstra handen verkligen vet vad den högra gör, dvs. att det sker en effektiv samordning mellan arbetsmarknadspolitik, lokaliseringspolitik och näringspolitik. Inrikesministern har mycket kraftigt understrukit, och jag vet det också, att det inte är så lätt att göra de riktiga bedömningarna. Utvecklingen kan gå i en helt annan riktning än vad bedömarna, vi andra har tänkt oss. Det är jag fullt medveten om. Samtidigt står det ändå klart att man i regel har möjlighet att konstatera hur situationen är inom den aktuella branschen. Det problemet berör ingalunda endast industriella beredskapsarbeten och skyddade verkstäder, utan det slår över hela fältet. Vi har inom min kommun en fabrik som berörs av den här problematiken. Det är en fabrik som framställer lamellträ. Den har med delvis statliga medel — staten har gått in som delägare genom sina speciella organ — byggts ut och har för närvarande relativt stor kapacitet. Den kapaciteten kan dock inte alls utnyttjas. De tre stora fabrikerna på området kör i dag, enligt uppgifter som jag fått, med 60—70 procent av sin kapacitet i endagsskift. De har ju också möjlighet att genom skiftarbete öka produktionen i mycket stor utsträckning, men det är ju en annan sak. Samtidigt som detta förhållande föreligger håller man på att planera för en ny stor fabrik inom samma bransch i Stugum. Också detta sker med delvis statliga medel. Man frågar sig hur det kommer att gå med t.ex. Ljusdalsfabriken i den situation som så småningom kommer att föreligga. Jag missunnar givetvis inte alls Stugum ökade sysselsättningsmöjligheter. Tvärtom är jag angelägen om att man där skapar nya sysselsättningstillfällen. Men det bör vara i en bransch där läget är ett annat än inom den här branschen. Om man gör en utbyggnad som går väsentligt över vad efterfrågan är, försvårar man ju för alla företagen. Det tycker jag är olyckligt. Jag sympatiserar för övrigt givetvis med den målsättning som inrikesministern gav uttryck för i sitt svar. Där talar han om denna samordning. Jag tycker att det är värdefullt, och dessa synpunkter kan jag helt instämma i. I likhet med herr Ångström efterlyser jag dock en bättre överensstämmelse mellan målsättningen och agerandet i de enskilda fallen. För resten så har vi ju inte bara den här fabriken som jag nu har talat om. Vi har i vår kommun också en träskofabrik som för närvarande arbetar mycket fint, men där har vi också vissa farhågor inför det som håller på att ske. Därför vill jag också stryka under vad herr Ångström här har efterfrågat, nämligen en bättre och effektivare samordning.

Jag är rädd för att det inte skulle ha blivit många företag om vi vid bedömningen i synnerhet av lokaliseringsärendena skulle ha lyssnat på alla goda råd som kan komma. Både i fråga om lameller och spånskivor har vi väl ofta hört att nu får det inte komma fler industrier, det går inte.Men samtidigt är det många företag som likväl håller på att planera en fortsatt utbyggnad. När det gäller en sådan vara som trä, som är en av de stora produkterna för oss och som vi under åren har kunnat sälja ute i världen, måste vi ha den utgångspunkten att det skall vara möjligt att vidga marknaden. Det gäller en produkt där våra förutsättningar bör vara ganska goda att konkurrera med andra länder. Därför skulle jag gärna vilja ha något mer av optimism i det avseendet och inte bara uttryck för att man faller undan och ställer sig frågan: Finns det nu hundraprocentiga garantier för att produkten kan säljas så att vi kan få ett fullständigt utnyttjande av anläggningen? Ibland får vi vara inställda på att det kan Nr 62 dröja innan vi kan nå en sådan situation, men jag tycker det är väldigt Torsdagen den viktigt att det finns optimism också i lokaliseringspolitiken. 20 april 1972 Man har gått förbi ett annat problem, som vi också ofta möter. Det. = ——— gäller lokaliseringsärenden där företag flyttar från en ort till en annan. Ang. samordningen Dess bättre har en del företag flyttat från södra och mellersta Sverige upp — ”ellan arbetsmarktill Norrland eller till skogslänen och vid den flyttningen kommit i nadspolitiken, lo åtnjutande av ett stöd. Men då är det inte ovanligt att vi får RENEE uppvaktningar från den ort som förlorar företaget. Det kan en och annan - näringspotitien gång finnas skäl att säga att det här bör vi kanske dröja med en smula. Vi bör kanske ge tid för anpassning för den ort som får acceptera att mista företaget i fråga. Men oftast får man väl då säga till folk att det är dock mycket lättare för er i södra och mellersta Sverige att få arbete än det är för folk i, ja varför inte säga Lycksele eftersom herr Ångström bor där. Vi ser det mer angeläget att skapa en industri där och ge ett utbud av hyggliga arbetsmöjligheter för befolkningen. Vi vet ju — det visar statistiken — att arbetslösheten är större i Norrland. Möjligheterna att få arbete säg för gifta kvinnor — det har jag haft anledning påpeka tidigare — är väsentligt mycket sämre i skogslänen Jag skulle kunna fortsätta att räkna upp dessa obalansproblem, som vi ju alla känner till och ständigt måste ha uppmärksamheten på. Om vi skall ha framgång med denna politik, kan vi inte bara ängsligt väta fingret och fråga vart det blåser, utan vi får försöka följa en bestämd handlingslinje. Jag vill erkänna att denna visserligen inte får vålla svår skada på annat håll, men vi får ändå vara beredda att göra de avvägningar som långsiktigt är de bästa, och det kan ibland medföra vissa störningar på något annat håll.

Herr talman! Inrikesministern vidgade onekligen debatten litet grand med sitt senaste anförande. Om det efter mitt tidigare inlägg och den interpellation som jag har riktat till inrikesministern kvarstår några missförstånd om att det hos mig eller inom min hembygd skulle saknas optimism då det gäller etablering av företag och det därmed sammanhängande frågekomplexet vill jag säga, att det är en verksamhet som vi helt understöder. Vi är i våra trakter beredda att göra allt vad vi kan för att med de lokala möjligheter som vi har stötta under industridepartementets och inrikesdepartementets försök att hjälpa oss i detta avseende. Jag har dock den uppfattningen, och jag tror också att den delas av vederbörande departementschefer, att marknadsbilden naturligtvis först bör vara klar. Om sådana etableringar snabbt misslyckas, skadar det ju själva idén om etableringar inom detta område. En av de viktigaste vägarna att gå fram på är att till Norrland locka redan etablerade företag med kända och prövade produkter. För detta ändamål har man ju olika instrument. Jag vill framföra en vädjan i detta sammanhang, nämligen beträffande svårigheterna att skaffa arbete till de gifta kvinnorna, något som inrikesministern också talade om. Jag har erfarit att Algots har för avsikt att ytterligare öka sin industrietablering i Finland, och jag vet att man inom Skellefteområdet är beredd att göra 67 mycket stora lokala insatser för att få över en sådan typ av industri till detta område. Om inrikesministern och hans kolleger i regeringen, som har möjligheter att verka i detta sammanhang, ville understödja strävandena att få Algots till Skellefteå vore vi utomordentligt tacksamma. Inom Skellefteområdet behöver man speciellt en ökad sysselsättning för kvinnorna. Då det gäller huvudpunkten i min interpellation, den AMS-understödda verksamheten i olika branscher, tror jag att vi måste försöka få till stånd flera skyddade platser i det redan etablerade näringslivet. Jag tror att också arbetstagaren finner den största tillfredsställelsen i att endera få stanna kvar på sin normala arbetsplats, även om krafterna och förmågan börjar svikta, eller att komma utifrån och inlemmas i ett nytt arbetskollektiv i det normala arbetslivet. På denna punkt föreligger dock en betydande brist på information. Det är nödvändigt att gå ut med en bred informationsdrive i detta avseende, vilken bör rikta sig till arbetsgivarorganisationerna, till Svenska arbetsgivareföreningen, till de olika branschorganisationerna. Det är min erfarenhet av de kontakter jag har haft i detta avseende, att man på många håll ännu inte känner till de möjligheter som erbjuds då det gäller att få ersättning för att anställa folk i halvskyddad sysselsättning. Det kan förefalla märkligt att informationen inte har slagit igenom, men så är faktiskt fallet. Denna informationsspridning bör också ske till fackförbunden. Det finns fortfarande en kvardröjande konservatism mot att få en arbetskamrat med en lägre arbetstakt in i ett arbetslag. Där är det nödvändigt att åstadkomma en attitydförändring, och den kan åstadkommas om man riktar denna påverkansoffensiv även till dessa grupper. Genom en bred uppslutning från arbetsgivarsidan och ifrån arbetstagarnas egna organisationer och en attitydförändring i båda fallen borde man kunna få en islossning då det gäller att få in flera människor i den halvskyddade sysselsättningen. I skyddade verkstäder sysselsätts i dag ca 12 000-13 000 personer mot bara ca 2000 i den halvskyddade sysselsättningen. Det skulle vara en mycket god utveckling om vi kunde få ett omvänt förhållande men utan att minska andelen i skyddade verkstäder.

Herr talman! När jag speciellt uppehöll mig vid företag som flyttar var det därför att de så att säga representerar problematiken i sammanhanget. Men jag vill understryka att detta inte betyder att jag anser att de skall ha försteg framför de företag som finns på orten. På den punkten kan jag ansluta mig till vad herr Nordgren sade. När vi får uppvaktningar från olika kommuner eller regioner i landet brukar vi vara ytterst angelägna att råda kommunalmännen att gå hem och ordna en liten lokal konferens kring dessa problem och kalla de företagare som finns på orten samt informera dem om de möjligheter som finns. Här har exempelvis inom det inre stödområdet tillkommit det speciella stödet som gör att företagare som där ökar antalet anställda kan få ett tillskott, ett stöd, från staten under en följd av tre år. Det är ytterst viktigt att man utnyttjar dessa möjligheter att låta ortens näringsliv expandera. Jag är angelägen att på den punkten ansluta mig till vad herr Nordgren säger. Jag kanske inte gick utanför ramen för frågan, ty det gällde ju även den samordning som herr Ångström talade om när det gäller de olika aktiviteterna. Beträffande herr Ångströms önskemål att man skall informera vill jag upplysa om att arbetsmarknadsstyrelsen begärt att få disponera medel för att ordna konferenser på olika håll ute i landet och just där få tillfälle att informera om aktuella förändringar. En av de punkter som man där tar upp är de möjligheter till ett förhöjt, ett bättre bidrag som nu finns när det gäller anställning av handikappade och svårplacerad arbetskraft. Detta önskemål om en bättre information som herr Ångström framförde kommer således att tillgodoses.

Herr talman! Jag är tacksam och glad över att inrikesministern är optimist och villig att ta risker. Jag sätter stort värde på det och är tacksam för den hjälp som ges åt oss som bor i de utsatta områdena. Det 69 råder ingen tvekan på den punkten. Vi är utomordentligt angelägna att få nya företag lokaliserade till oss. Men tyvärr är det inte nog att få en nyetablering. Det är också oerhört viktigt att de företag som kommer till oss har goda livsbetingelser, förutsättningar att leva. På den punkten har vi blandade erfarenheter som inrikesministern väl känner till. Sedan vill jag bara understryka att samtidigt som vi är angelägna om att få nya företag till oss är vi oerhört angelägna om att slå vakt om de företag som vi redan har, att deras livsbetingelser inte äventyras. Det var utifrån den förutsättningen som jag talade här förut, och jag hoppas att inrikesministern inte missförstod det utan att han har klart för sig att vi trots det som jag sade förut är utomordentligt engagerade i en fortsatt lokaliseringspolitik och att den behövs i all utsträckning även i fortsättningen.